Herr talman! Liksom andra ekonomier i Västeuropa och OECD-länderna över huvud taget har svensk ekonomi gått bra under senare år. Vi skiljer oss inte på något påtagligt sätt från utvecklingen i andra delar av OECD-området; jag tänker då framför allt på utvecklingen i Västeuropa. Vi har nu, som alltid, en lägre arbetslöshet än vad man har i andra delar av Västeuropa. Det är ju inte något speciellt nytt. Andelen arbetslösa i förhållande till den arbetande befolkningen har alltid varit låg i Sverige. Inte minst var den det jämfört med Västeuropa i övrigt under den tid vi hade borgerliga regeringar. Vad som har hänt under senare tid är väl att svagheterna i den svenska ekonomin alltmer kommit i dagen. Att tillväxten, även efter det att man reviderat siffrorna, är bland de lägsta är uppenbart. Att vi de senaste fem åren legat under genomsnittet i OECD är alldeles klart, även med reviderade siffror. Kostnaderna har stigit i svenskt näringsliv på ett sätt som inte har några motsvarigheter i flertalet andra länder i Västeuropa. Inflationen är högre än i flertalet andra länder i Västeuropa — Sverige ligger, tror jag, nästan i topp i det avseendet. Det ligger självfallet mycket i det som finansminister Feldt sade om att svensk ekonomi befinner sig i ett sjukdomstillstånd. Jag tycker att det är värt att notera och kanske viktigt att framhålla i en diskussion som den här. Per Westerberg talade om skattereformen och ville uppenbarligen gärna göra det, trots att vi skall ha en annan debatt om den. Låt mig till honom bara säga att det totala skattetrycket i Sverige är för högt. Det säger folkpartiet i alla sammanhang där den här frågan diskuteras. Det vore värdefullt om kunskapen att läsa innantill och att höra vad vi säger spred sig till bl.a. Svenska Dagbladet och moderata samlingspartiet i övrigt. Man vill uppenbarligen inte lyssna på vår uppfattning om nödvändigheten av att sänka skattekvoten. Nu får skattereformen den positiva effekten att skattekvoten går ned till följd av den ökade dynamism som vi har all anledning att förutsätta att reformen leder till. Per Westerberg citerade the Economist, men glömde att citera den rättelse i Economist-artikeln som finansminister Feldt skickade in och där han erinrar om att skattekvoten 1991 kommer att sänkas med 2 20. Det var den siffra han angav i sin rättelse i The Economist — den bör rimligtvis också nämnas. Vi har talat mycket vackert om småföretagandet. Det har jag själv också Prot. 1989/90:45 gjort. Jag vill bara understryka att en viktig del i ett livskraftigt småföreta 13 december 1989 gande är att man har en innovationskraft. Där kommer våra uppfinnare in. Assa som en mycket viktig del, både när det gäller att stärka svensk industri i allmänhet och inte minst för att genom sina innovationer skapa underlag för flera nya småföretag. Därför har vi från folkpartiets sida krävt, men tyvärr inte fått gehör för det från majoriteten i utskottet, att patentansökningar och prestationsmateriel som uppfinnare nu i stor utsträckning måste stå för, i ökad utsträckning skulle ersättas av staten. Det är väsentligt att just de små uppfinnarna får en ökad andel vid fördelningen av STU-pengarna. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till folkpartiets reservationer i det här betänkandet.

Herr talman! Åke Wictorsson talade länge och väl om det positiva sysselsättningsläget i vårt land. Aldrig har det varit så bra som nu, var i sammanfattning hans budskap. Det är ganska naturligt att vi har ett bra sysselsättningsläge totalt sett här i landet efter att ha haft högkonjunktur under många år. Hadar Cars var också tidigare inne på detta. Men denna högkonjunktur döljer mycket. Det är de mest expansiva områdena och de stora företagen som framför allt har tjänat på högkonjunkturen. Vi har ju fortfarande betydande skillnader inbyggda mellan de områden som har mindre utvecklat näringsliv och de mest expansiva områdena. Att vi totalt sett har ett bra sysselsättningsläge är inte tack vare regeringen utan närmast trots regeringen. Mycket av de åtgärder som vidtagits under senare år har ju haft till syfte att skapa tillväxt i ett fåtal områden, i ett begränsat antal branscher och framför allt för storföretagen. Sedan talade Åke Wictorsson om att jag hade beskrivit en eländesbild. Jag har beskrivit verkligheten. Om Åke Wictorsson talar om att det är elände, så är det hans ordval. Men det finns ju mycket i facit. Vi behöver bara titta i backspegeln och se hur utvecklingen har varit under de senaste åren när socialdemokraterna har haft ansvaret för näringspolitiken och den ekonomiska politiken. Det är inte så svårt att hitta fakta. Vi har sett hur utvecklingen har gått i koncentrationens riktning. Jag nämnde i mitt tidigare inlägg UV-Shipping, PKbankens affär med Carnegie, tredje blocket i skogsindustrin, specialstöden till Saab och Volvo osv. De små företagen har inte fått samma stöd och samma utvecklingsmöjligheter. Tvärtom har man från socialdemokraternas sida begränsat anslagen till utvecklingsfonderna, till teknikutveckling, och konsekvent avslagit de förslag till förbättringar som vi har lagt fram de senaste åren på den här punkten. Socialdemokratisk näringspolitik håller utan tvivel på att bli någon form av bihang till storföretagen och den s.k. storfinansen. Regeringen tycker som storföretagen. Men vi skulle vilja veta: Vad tycker regeringen och socialdemokraterna självständigt, oberoende av vad de stora företagen tycker? Är det inte så att den näringspolitik som vi egentligen skulle begära av socialdemokraterna och regeringen lyser med sin frånvaro? Man saknar en sammanhållen näringspolitik. Och när man försöker komma till rätta med maktkoncentrationen i näringslivet, bygger man upp balanserande maktkoncent 33 rationer på den statliga sidan — även fondsystemet. Men man skall inte möta en maktkoncentration med en annan. Jag tycker att socialdemokraterna bör se mer allvarligt på de stora konglomerat som håller på att växa fram, där man också försvårar spridandet av makten och aktieägandet till allmänheten. Jag vet att Åke Wictorsson är intresserad av kooperativa frågor och står konsumentkooperationen nära. Borde det inte mot bakgrund av vad som nu sker — den senaste affären mellan Procordia och Volvo — kunna finnas ett intresse av att låta de producentoch konsumentkooperativa företagen få bättre utvecklingsmöjligheter för att kunna balansera dessa maktkoncentrationer som växer upp? Jag tycker att kooperationen har getts en alldeles för underordnad och tillbakadragen roll i de näringspolitiska sammanhangen.

Herr talman! Åke Wictorsson ger sig ju inte in i någon egentlig debatt utan glider förbi det mesta. När det gäller det som nu plötsligt dök upp på dagordningen, och som vi i och för sig får tillfälle att diskutera när vi kommer till det betänkande om de statliga företagen som står på agendan för morgondagen, kan vi återigen diskutera de statliga företagen och hur de visar sin styrka. Jag kan medge, Åke Wictorsson, att de har blivit mera professionellt ledda, framför allt genom att tillämpa exakt samma principer som de privata företagen. Det är alltså hårfina skillnader, såvitt jag kan se, mellan hur dessa företag fungerar och hur de privata företagen fungerar. Maktkoncentrationen är, som jag nämnde förut, något större när det gäller de statliga företagen. Det finns ingenting som indikerar att detta är ett bra skäl för att staten skall äga sådana företag. Sedan säger Åke Wictorsson att statens roll inte kommer att minska. Det låter konstigt. Först säljer man ut delar av SSAB, sedan säljer man helt ut UV-Shipping, och så säljer man ut Procordia. Skall staten börja köpa nya storföretag? Är det vad Åke Wictorsson antyder? Det låter spännande. Kan vi få fler informationer? Jag noterar med glädje att Åke Wictorsson säger att miljön och energiförsörjningen kommer att ge nya möjligheter för företagsamheten i landet.

Åke Wictorsson säger att Sverige har den bästa ägarspridningen i världen. Det visar egentligen bara det usla tillståndet i världen, dvs. hur kapital och makt är koncentrerat till några få. I varje fall vi i miljöpartiet är icke nöjda med den ekonomiska demokratin i Sverige. Vi vill alltså få den förbättrad, och vi hade hoppats att regeringen hade några idéer i samma riktning. Vi noterar också att Åke Wictorsson inte har presterat några synpunkter på de förslag vi har lagt fram, t.ex. förslaget från centern, vpk och miljöpartiet om stöd till småskalig teknikutveckling. Vi noterar att trots allt vad näringsutskottet fick lära sig under sin resa i Jämtland finner inte majoriteten att det finns något skäl att satsa ytterligare på sågverksindustrin eller att se — Prot.

Åke Wictorsson har inte presterat någon idé om hur den tilltagande internationaliseringen och det allt större inflytandet för de multinationella företagen skall mötas. Vi från miljöpartiet tror att detta är en olycklig utveckling som behöver beaktas på något sätt. Svenska arbetare känner sig otrygga när de vet att deras arbetsplats styrs långt bortifrån. De vet att sysselsättningen i Sverige då inte blir en prioriterad angelägenhet för företaget; möjligen blir sysselsättningen prioriterad där huvudkvarteret för resp. företag ligger. Slutligen vill jag beröra något som Åke Wictorsson sade om teknisk utveckling. Den tekniska utvecklingen får allt större betydelse internationellt och nationellt, sade han. Vi miljöpartister är icke teknikfiender, men vi vill varna för en överdriven tekniktro. Det gäller att värdera tekniken och att satsa på rätt teknik. Det finns mycken dålig teknik, som man inte borde satsa på, både när det gäller forskning och utveckling och när det gäller praktisk industriell verksamhet.

Herr talman! Det är inte gnäll eller klagosånger när man påtalar de negativa förändringar som följt i högkonjunkturens spår, när man påtalar ojämnheten i utvecklingen eller sätter pekfingret på de krisområden som vi har i landet.

Detta inträffar i ett läge när Sveriges ekonomi går bra, under en högkonjunktur! Det är klart att man skall glädja sig åt privata investeringar, privata satsningar på framtiden. Men glädjen är inte odelad när man vet att de privata investeringarna delvis sker på bekostnad av offentliga investeringar. I de storstäder som jag har nämnt — Göteborg och Malmö — är behoven av offentliga investeringar starkt eftersatta. Det finns behov av massiva satsningar främst på kollektivtrafiksystem. Det är från många synpunkter strategiskt i det här sammanhanget. Det är vettiga satsningar från energisynpunkt, från miljösynpunkt och från sysselsättningssynpunkt. Det är sådant som har effekter på hela regioner. Jag är också oroad av att Åke Wictorsson tar så lätt på de koncentrationstendenser som vi ser inom svenskt näringsliv och inom svenskt bankväsende och på effekterna av storaffären mellan Volvo och Procordia. Den affären beskrevs här för en liten stund sedan av Per Westerberg som en glädjande privatisering. Han och Hadar Cars hade visserligen invändningar i marginalen, men de tyckte att det var bra att statligt ägande minskade och att privat ägande i tidigare statliga företag ökade. 55 Visst är det bättre att Volvo investerar i Sverige än i utlandet, och visst är det bättre att man investerar i produktion än i icke-produktiva verksamheter. Men koncentrationen har sitt pris. De rika svenska företagen har ju inte trollat fram sina förmögenheter eller tillgångar. De förmögenheterna och tillgångarna är resultatet av en återhållsamhet hos arbetare och tjänstemän. De är ett resultat av överföringar från offentligt till privat under den s.k. krispolitikens år. Det måste vara märkligt för svenska arbetare och tjänstemän att i dag se att de pengar, de rikedomar, som de har skapat åt svenska företag används för att n:inska det gemensamma ägandet och öka det privata ägandet och inflytandet i samhället. Det vi ser framför oss är en utveckling som kanske kommer att vända på det gamla talesättet att det som är bra för Volvo är bra för Sverige: Det som är bra för Sverige är också bra för Volvo.

Herr talman! Några kommentarer! Per Westerberg uppger att finansminister Kjell-Olof Feldt har fällt uttalandet att Sverige har en av de sjukaste ekonomierna i Europa. Fundera ett ögonblick på det påstådda uttalandet och jämför förhållandena i Sverige med situationen ute i Europa! Jag vågar påstå att det citatet är felaktigt. Efter en jämförelse med länderna i öst och med de utvecklade länderna i väst vill jag påstå att Sveriges ekonomi inte är en av de sjukaste i Europa. Det finns vissa problem i utvecklingen — det förnekade inte heller jag i mitt inlägg — som det gäller för oss att ta tag i och hantera. Det finns ett ansvar för partierna här i kammaren att bedriva en effektiv ekonomisk stabiliseringspolitik, vilket vi inte på alla kanter har visat så särskilt stor förmåga till när det har varit aktuellt. Det gäller naturligtvis att ta tag i de problem som kostnadsutveckling och annat för med sig och de problem som vi i de sammanhangen har med bytesbalansen. När det gäller skattedebatten hänvisar jag — Per Westerberg får ursäkta — till den debatt som kommer att äga rum på fredag. Det är meningslöst att vi vid detta tillfälle försöker att dra i gång en förövning på det området. När det gäller förvärvslagstiftningen hänvisar jag också till vad vi kommer att redovisa när de här förslagen i sinom tid kommer. Hadar Cars säger att det inte är något speciellt nytt att sysselsättningen i Sverige har varit god; det har den alltid varit. Men varför, Hadar Cars? Varför är sysselsättningen traditionellt hög i Sverige, medan den däremot inte är det i andra länder, som berömmer sig av att ha en betydligt bättre ekonomi? Där är arbetslöshetssiffrorna betydligt högre än vad vi i Sverige har varit inom räckhåll för någonsin i modern tid. Självfallet beror det på att det bedrivs en kraftfull socialdemokratisk välfärdspolitik, som ger det resultatet, en välfärdspolitik som omfattar alla sektorer och där sysselsättningen har prioriterats och satts i högsätet. Det är inget särskilt nytt — det håller jag med om. Men låt oss slå vakt om det bestående i det här fallet! Tillväxten, säger Hadar Cars, kommer inte upp till genomsnittet i OECD. Jag skall inte exercera med de här siffrorna, men, Hadar Cars, den ekonomiska tillväxten i Sverige är jämförbar med den i Västeuropa. Att de länder som ingår i OECD befinner sig på olika utvecklingsstadier och att utveck lingen i andra områden än i Västeuropa därför har varit kraftigare skall jag Prot. 1989/90:45 inte bestrida. 13 december 1989 Kostnaderna och inflationen är ju i första hand ett exempel på att vihar = Ars ag resursbrist i Sverige — vi har knapphet på sådana resurser som materiel och arbetskraft för olika sektorer, och det leder till inflationstendenser. Den typen av effekter i en ekonomisk utveckling och den typen av anpassningsproblem tror jag att man alltid kommer att få kämpa med i en öppen och fri ekonomi. Per-Ola Eriksson har delvis fått svar när det gäller sysselsättningen. Han har också accepterat den socialdemokratiska politiken i det här fallet och anser att det är naturligt att vi har ett högt sysselsättningsläge i Sverige. Det är bra. I det sammanhanget skall jag inte förneka att det finns variationer i intensiteten i sysselsättningsgrad, men ett faktum är ändå, när man exempelvis berör Norrlands inland, att även i Norrlands inland sysselsättningsläget för närvarande faktiskt är ganska hyggligt i förhållande till vad det har varit tidigare. Visst finns det möjligheter att bearbeta utvecklingen och se till att den blir bättre. Utvecklingen är också ojämn i olika branscher, det har jag inte ett ögonblick förnekat. Till Rolf Nilson vill jag säga att jag inte på något sätt vill bestrida att man har problem, exempelvis i de storstäder som han nämnde. Utvecklingen medför bekymmer, men att i det sammanhanget använda beteckningen kris och säga att man nästan skymtar undergången, det är att använda alltför stora ord i det sammanhanget. Lars Norberg, jag tycker inte att det är så stora skillnader mellan de statliga och de privata företagens utvecklingen. Mot den bakgrunden ser jag inte särskilt upphetsande på förslaget och beslutet om fusion. Däremot kan man naturligtvis i anslutning till detta diskutera hur demokratifrågorna skall utvecklas. Jag erkände det och konstaterade det i mitt första inlägg, och det står jag fast vid. Vi kommer självfallet inte att avstå från att föra fram frågorna om ekonomisk demokrati. Till sist, Lars Norberg, gillar jag en utveckling av högteknologin, och jag är beredd att medverka till satsningar både på lågteknologin och på den kooperativa utvecklingen.

Herr talman! Något av det som Åke Wictorsson sade var ju faktiskt belysande för problemen i Sverige, nämligen att vi har resursbrist i Sverige samtidigt som vi har stora underskott i våra utrikesbetalningar och ett alltför högt kostnadsläge, som gör att många företag tenderar att investera utomlands i stället för i Sverige. Detta är ju snarast bevis för att vi har obalanser i ekonomin som skapar betydande problem. Resursbristen i samhället innebär ju dessutom att vår resurstillväxt är oerhört svag jämfört med omkringliggande länder. Innevarande år är vår ekonomiska tillväxt faktiskt den näst lägsta bland OECD-länderna — prognosen säger att vi nästa år verkligen får den lägsta ekonomiska tillväxten. Det föreligger ett mycket starkt samband mellan det höga skattetrycket och den låga ekonomiska tillväxten. Det är ju därför vi menar att det höga skattetrycket 57 hotar välfärdssamhället och skapar dåliga arbetsförhållanden för svensk industri och svenskt näringsliv och gör att vi får se betydande investeringar utomlands medan nästan inte ett enda utländskt företag vill komma hit och bygga upp sin verksamhet. Detta är ett bevis för att det är något som inte är bra. Det är dåligt att så att säga försöka sticka huvudet i busken och ducka för fakta! Jag beklagar att Åke Wictorsson inte vill säga någonting om de olika delarna i förvärvslagstiftningen. När företrädare för socialdemokraterna i utskottet officiellt tar ställning och kräver något väsentligt, kunde det faktiskt vara av värde med ett klarläggande av vilken ståndpunkt man egentligen har! Det fackutskott som handlägger förvärvslagstiftningen, dvs. näringsutskottet, har ju ett icke oväsentligt inflytande över vad som verkligen kommer att passera i riksdagen framöver. Jag håller med om att debatten om de mindre företagen inte kommer att hållas i någon större utsträckning på fredag. Stora delar av skattebeslutet kommer inte att fattas på fredag, men det är ändå anmärkningsvärt att man i praktiken kan sitta och moltiga och acceptera att vi inför västvärldens kanske hårdaste beskattning av småföretag, medan vi talar om att dynamiken, förnyelsen och utvecklingen i näringslivet — som ju nästan alla i den här kammaren talar om — kommer från just dessa företag. Samtidigt ålägger vi dessa företag särskilt höga skatter — något som ur näringspolitisk synvinkel är utomordentligt allvarligt och som också kanske tar bort en stor del av den s.k. dynamiska effekt som denna skatteomläggning skulle komma att ge.
Herr talman! Det är självfallet min förhoppning att vi skall få till stånd en ekonomisk politik som skiljer sig från den som har bedrivits under senare år. I avvaktan på att det kan ske är jag i varje fall glad över att finansministern har en mer realistisk syn på de problem som Sverige står inför än den som Åke Wictorsson har. Jag är på det klara med att det finns regionala orsaker till arbetslösheten i Europa.

Man kan göra listan mycket längre än så. I Sverige har vi under alla tider fört en politik i syfte att hålla en hög sysselsättning. Jag vill inte beteckna den politiken som speciellt socialdemokratisk, eftersom arbetslösheten under de sex år vi hade borgerlig regering i det här landet, jämfört med den arbetslöshet som rådde i omvärlden, var minst lika låg som den varit både förr och senare. Nu är det risk för att vi inte kan bevara den på den låga nivå som den är i dag, herr talman. Åke Wictorsson har sagt att Per Westerberg och jag citerat Feldt på felaktigt sätt.

Herr talman! Åke Wictorsson sade att jag hade accepterat den socialdemokratiska politiken. Det har jag ingalunda gjort, Åke Wictorsson. Den positiva sysselsättningsutvecklingen är självfallet betingad av den gynnsamma internationella konjunkturen, vilket jag också hävdade i mitt förra inlägg, och av en positiv valutautveckling. Vad beträffar den socialdemokratiska välfärdspolitiken har den faktiskt varit en devalveringspolitik. Vad tänker nu socialdemokraterna göra sedan devalveringseffekterna är uppätna? Den stora devalvering vi genomförde 1982 innebar förstås på kort sikt en stimulans för näringslivet, det kan man inte förneka. Men nu befinner sig svensk industri i samma kostnadsläge som före 1982 års devalvering. Då kommer frågan: Vad kommer man nu att göra? De positiva effekterna av 1982 års devalvering grundade sig på att vi då hade ett lågt kapacitetsutnyttjande efter många års lågkonjunktur. I dag har vi ett högt kapacitetsutnyttjande i näringslivet och i industrin. Vad kommer socialdemokratin att göra för att klara kostnadsläget? En aspekt som fallit bort ur debatten och som det finns anledning att Åke Wictorsson kommenterar i sin nästa replik gäller frågan om riskkapitalförsörjning till de små och medelstora företagen, som inte finns noterade på börsen. Före 1982 hade faktiskt Sverige en ledande ställning i Europa när det gäller riskkapitalförsörjningen till de mindre, alltså icke börsnoterade, företagen. I dag befinner vi oss på jumboplats. Hela venture-kapitalmarknaden har stått still under de år då socialdemokraterna har haft regeringsansvaret. Det innebär att kapitalförsörjningen till småföretagen i dag är lägre än den var för sju år sedan. Och det är allvarligt, om man vill värna om småföretagen, som ju Åke Wictorsson faktiskt av och till brukar säga att socialdemokraterna vill. Till sist: Jag efterlyser åtgärder från socialdemokraternas sida på det kooperativa området för att möta maktkoncentrationen i näringslivet. Är det inte på tiden nu, Åke Wictorsson, att vi lyfter fram kooperationen som ett ordentligt alternativ till den privata och statliga maktkoncentrationen och det som följer i spåren av de många konglomerat som bildas och har bildats under sen tid?
Herr talman! Åke Wictorsson har fortfarande inte kunnat tala om, om socialdemokratin har några idéer om hur ekonomisk demokrati skall kunna förbättras i det här landet. Han har inte kunnat svara på frågan, hur man skall stödja satsningen på de företag som han gärna vill skall starta inom energioch miljösektorerna. I själva verket har den politik som har drivits på 80-talet snarare avskräckt företag från sådana satsningar. 59 Åke Wictorsson säger att han villkorslöst tror på högteknologi. Jag menar fortfarande att högteknologi kan vara bra och högteknologi kan vara dålig. Jag skall inte ge mig in på någon längre uppräkning av vad jag anser vara bra och dålig högteknologi; det kan vi göra någon annan gång. Principen borde vara klar. Dessutom är det ju fråga om vad man skall använda pengar till. Pengar kan bara användas en gång. Satsar man på avancerad högteknologi, så kanske man inte kan satsa dem på de områden som jag nämnde nyss, nämligen miljövänlig teknik och teknik som utvecklar våra inhemska energikällor eller som hjälper till att spara energi. För övrigt menar jag att kärnkraften skall avvecklas så snart som möjligt. Börja nu!
Herr talman! Det skulle vara ganska skönt att få reda på vart ”den sjuka ekonomin” tog vägen i Per Westerbergs anförande. Det återkom i varje fall inte. Nu förvandlas det till ”den näst lägsta tillväxten i västvärlden”. Per Westerberg! Gå och läs på den där statistiken! Jag är övertygad om att Per Westerberg har läst den i ett för tidigt stadium, innan man gjorde korrigeringen beträffande utvecklingen inom tjänstesektorerna och liknande, för när den är gjord visar det sig att den svenska tillväxten ligger i nivå med den tillväxt som finns i Västeuropa.

Det är den vägen vi får ökade resurser. Det är också den vägen som man möjligen har förutsättningar att påverka skattekvoten i det svenska samhället. På den punkten har inte jag någon avvikande uppfattning när det gäller inriktningen. Däremot är det självklart att vi, som tidigare, hävdar att tillväxten måste ske under socialt acceptabla och rättvisa former, och att det välstånd som blir resultatet av tillväxten måste fördelas på ett rättvist sätt. Hadar Cars! Jag har inte ett dugg emot att andra partier ställer upp och stödjer den socialdemokratiska sysselsättningspolitiken. Jag vill inte ha något monopol i det avseendet. Ni är välkomna i församlingen att vara med och backa upp den även i framtiden. Men jag kan försäkra Hadar Cars att socialdemokratin aldrig kommer att se arbetslösheten som ett härdande stålbad, en förutsättning för att vi skall få en hygglig välfärdsutveckling i Sverige. Vi kommer att hela tiden ha sysselsättning och arbete åt alla som det främsta målet. I fråga om riskkapitalförsörjningen hänvisar jag P-O Eriksson till den debatt och det beslut vi kommer att ta i anslutning till den näringspolitiska propositionen. Det är då vi får ta upp riskkapitalfrågorna till hantering. Nu har vi inget sådant konkret förslag, och därför får vi vänta litet. Jag är beredd att på nytt understryka — det har vi också markerat tidigare från näringsutskottet — kooperationens betydelse i den framtida näringsliv sutvecklingen. På den punkten upplever jag inte att det finns några motsätt — Prot. 1989/90:45 ningar. 13 december 1989 Det kan också delvis vara ett svar till Lars Norberg, som efterlyste idéer. äg om den ekonomiska demokratins utveckling i svenskt näringsliv. En av vägarna är att på ett annat sätt än hittills satsa på kooperativ företagsamhet och kooperativa former för att utveckla verksamheterna. Sedan kommer vi sannolikt att ha behov att diskutera hur man på ett effektivt sätt skall kunna lösa samhällets, i det här fallet gestaltat av riksdagen, inflytande över den statliga företagssektorn. Detta antydde jag i mitt inledningsanförande. Detta är något som jag upplever som en viktig fråga i ett sammanhang där det som tidigare var Statsföretag, numera Procordia, har fått en förvandlad ägarsammansättning. Det är nödvändigt att på något sätt ha kontakt mellan riksdagen och utvecklingen på den statliga företagssektorn, och detta upplever jag att vi får anledning att diskutera i fortsättningen. Till sist, Lars Norberg: Jag har ingen villkorslös tro på högteknologisk utveckling. Däremot upplever jag att högteknologisk utveckling är en förutsättning för att vi skall få en positiv utveckling av svenskt näringsliv i framtiden och för att få det underlag för den ekonomiska tillväxten som vi så väl behöver.
Herr talman! Helt kort: Sverige har enligt alla konjunkturinstitut — i vart fall enligt alla de rapporter som jag har läst — hamnat på en utomordentligt låg tillväxttakt i ekonomin. Prognosen för nästa år är att vi skulle hamna på den lägsta i västvärlden. Detta ser jag som utomordentligt alarmerande, samtidigt som vi har fullt kapacitetsutnyttjande i industrin och obalanser i ekonomin och samtidigt som vi har alla dessa strukturproblem. Jag står fast vid citatet tidigare. Det finns ingen anledning att upprepa gång för gång, utan det kan vi reda ut vid sidan om senare. Jag noterar också att vi inte heller i den här debatten har fått några besked om hur vi skall klara småföretagen och varför man accepterar alla ökade pålagor på just dessa, hur man skall klara av deras riskkapitalförsörjning, hur vi skall klara kapitalbildningen och hur vi skall stoppa investeringsflykten från Sverige genom att få ett bättre och riktigare näringslivsklimat.

Herr talman! Svensk skogsindustri är av oerhört stor betydelse för vårt lands välstånd. Skogsnäringen tjänar in mest nettovaluta av alla branscher. 61 I handeln med utlandet bidrar skogsindustrin med ca 50 miljarder kronor till den svenska ekonomin. Som jämförelse kan nämnas att på andra plats kommer den svenska bilindustrin, som bidrar med drygt 14 miljarder kronor. Tillväxten i landets skogar har aldrig varit större än nu. Virkesuttagen har ökat. Detta har åstadkommits genom prisökningar på råvaran, genom stimulanser av olika slag och genom information och rådgivning. Ökningen har huvudsakligen skett inom privatskogsbruket. Det är med stimulanser, information och rådgivning som skogsindustrins råvarubehov kan tillgodoses. Styrning med regler och förordningar medför bara nackdelar och leder oftast fel. Herr talman! Moderaterna, folkpartiet och centern står bakom reservationen i detta betänkande. Lagen om träfiberråvara är ett av alla otaliga exempel på socialdemokratisk klåfingrighet och regleringsiver. Tron att centrala myndigheters planeringsåtgärder skulle kunna styra utvecklingen inom skogsbruket, skogsindustrin eller andra delar av svenskt näringsliv i positiv riktning, dvs. tron på planekonomiska inslags välsignelse, måste väl ändå nu ha fått sig en rejäl knäck. Vi har under den senaste tiden sett hur land efter land som levt med plansystem, regleringar och statlig styrning omvärderar sin gamla ideologi till förmån för glasnost och gör försiktiga öppningar mot marknadsekonomi. I Sverige behövs glasnost inom många områden, inte minst i skogen. Alla som ägnar sig åt skogsbruk vet att gallring är en viktig och nödvändig metod för att åstadkomma bra tillväxt av skogen. Gallring inom de lagar och regler som styr i skogen, t.ex. inom skogsvårdslagens regelverk, skulle på samma sätt bli till nytta för skogsnäringens tillväxt. Förslag om avreglering har de moderata representanterna i jordbruksutskottet vid ett flertal tillfällen fört fram. Den gallring som vi reservanter nu föreslår här är ett radikalt avskaffande av en onödig lag som ingen kommer att sakna. Träfiberlagens styrning av virkesutnyttjandet har ingen som helst positiv inverkan på utvecklingen av skogsindustrin. Skepsisen var stor mot denna lag redan vid tillkomsten 1987. Bl.a. SIND, skogsstyrelsen och de tre partier som jag nu är taleskvinna för gav uttryck för detta. Nyligen har lagens obehövlighet ytterligare kartlagts. I en bilaga till långtidsutredningen 1990 gör institutionen för skogsekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet en genomgång av en rad olika frågor som rör skogsbruket och skogsindustrin. Herr talman! I bilagan konstateras att den analys som gjorts leder till den kategoriska slutsatsen att träfiberlagen innebär fler nackdelar men inga fördelar. Det behövs helt enkelt ingen reglering av träfiberråvarans användning. Skogsindustrins råvaruförsörjning tillgodoses bäst på en fri marknad utan inblandning från statliga planeringsorgan. De människor som arbetar inom skogsnäringen kan sin bransch. De är kompetenta att göra de bedömningar som behövs för att klara råvaruförsörjningen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Jag ber först att få instämma i vad Karin Falkmer övergripande har sagt om skogsindustrins betydelse för oss i Sverige. Träfiberlagen, som vi nu diskuterar, trädde i kraft för två och ett halvt år sedan. Syftet var att undvika brister i skogsindustrins råvaruförsörjning. Lagen tillkom med samma motivering som dess föregångare — bestämmelserna om hushållning med träfiberråvara i § 136 a, byggnadslagen — att avverkningarna var otillräckliga i förhållande till industrins efterfrågan och att konkurrensen om råvaran inte sker på lika villkor. Det finns också regionalpolitiska motiv till lagen, eftersom skogsbolagen är starka parter på virkesmarknaden med stora kustlokaliserade industrier, medan de inlandslokaliserade köpsågverken är en svagare part. Genom prövningen har man möjlighet att kontrollera att tillgodoseendet av de stora bolagens behov av råvara inte sker på bekostnad av de mindres. Motioner med krav om att avskaffa träfiberlagen behandlades här i riksdagen så sent som i fjol, men avslogs, så dagens krav är inte nytt. Skälet till detta avslag var att majoriteten ansåg att det fanns ett behov av lagen, men också att den hade varit i kraft under en så begränsad tid att tillräckliga möjligheter till utvärdering inte förelåg. Lagen har, som jag sade tidigare, varit i kraft i två och ett halvt år. Nu planerar man inom industridepartementet en allmän översyn. Mot den bakgrunden anser majoriteten att det inte nu — strax före översynen — finns skäl att ta ställning till om den skall bestå eller avskaffas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Herr talman! Det må vara hur det vill med motiven för att instifta träfiberlagen. Faktum är att den är ett bevis på att man tror på statlig styrning och kontroll. Men effekterna har inte blivit de väntade. I betänkandet står det både på och mellan raderna hur obehövlig den här lagen är. Det skall bli intressant att se om vi om ett år åter står här och debatterar denna obehövliga lag, eller om denna översyn — vilket jag tror när jag läser betänkandet — kommer att leda till att lagen upphör.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man innan beslut fattas gör en nödvändig översyn. Karin Falkmer hänvisade till skogsstyrelsens och SIND:s uppfattning. De anser i dag att det kan räcka med anmälningsplikt. Den frågan kommer in i bilden när vi senare skall behandla detta ärende. Jag har sagt det tidigare och vill ännu en gång fastslå, att en god regel är att inte ta ställning i en fråga förrän man har alla fakta på bordet.
Herr talman! Av erfarenhet vet vi att socialdemokraterna är mycket snabba när det gäller att instifta lagar. Då är de inte så noga med att ta reda på deras effekter. När det sedan visar sig att en viss lag inte har den verkan som man trott eller hoppats på, då har socialdemokraterna mycket svårt för att ta det radikala greppet att avskaffa lagen. När vi träffar representanter för skogsindustrin och ställer frågan om den här lagens positiva effekter, då får vi alltid samma svar: Den här lagen behövs inte.
Herr talman! Jag kan hålla med Karin Falkmer om att situationen har förändrats. Uttaget i våra skogar tack vare vidtagna stimulansåtgärder och annat som Karin Falkmer tog upp i början av sitt anförande har gjort att situationen i dag är bättre än tidigare. Industridepartementet skall nu undersöka om träfiberlagen behövs. Om det visar sig att den inte behövs, så skall vi naturligtvis avskaffa den.

Herr talman! Skogen är en av Sveriges största tillgångar, och den är inte bara en ekonomisk tillgång. Skogen ger lä för stormen, den ger skugga, den är ett hem för fåglar och andra djur, den bevarar markens fukt och mildrar klimatet, den ger skönhetsupplevelser och rekreation för människor. Skogen är inte bara en stor tillgång, den är en oskattbar tillgång. För vem kan värdera de egenskaper som jag nyss räknade upp? Ändå verkar det i detta betänkande som om skogen endast hade ett värde, nämligen marknadsvärde. Det synsättet leder i sin tur till att man främjar oekologiska skogsbruksmetoder med jättelika kalhyggen och med giftbesprutning samt introduktion av ffrämmande trädslag. Miljöpartiet de gröna menar att vi skall ta hänsyn till skogens hela och fulla värde, och det betyder inte bara de egenskaper som jag nyss räknade upp. Skogen har också stor betydelse för sysselsättning i glesbygd, för energiförsörjning och, som nämnts här, för handelsbalansen. De gamla partierna till höger och vänster tycks göra en kortsiktig ekonomisk värdering, vilket framgått av det vi nyss har hört, och den leder till att man föreställer sig att idealet är att mala ned så mycket vedråvara som möjligt till flis för massatillverkning eller spånplattetillverkning. Massafabrikerna ligger nästan undantagslöst vid kusten. Inlandet berövas sin råvara och sina arbetstillfällen. Miljöpartiet vill inte att den energikrävande massaoch pappersindustrin, som samtidigt är förenad med betydande miljöproblem, skall expandera. I stället bör vi satsa på sågverk och vidareförädling i snickeriverksamhet. Vi menar också att en större andel av vedråvaran kan användas som bränsle. Det betyder att vi inte kunnat ansluta oss till reservanternas förslag att låta enbart marknadskrafterna vara styrande för hur Sverige skall använda sin skogsråvara. Skogen är en alltför viktig nationell och ekologisk tillgång för att enbart ställas till Mammons förfogande. Det behövs en lagstiftning som låter andra intressen än de kortsiktigt ekonomiska göra sig gällande.

1989/90:45 åtskilligt resursslöseri. Den bör i varje fall inte prioriteras politiskt. 13 december 1989 Miljöpartiet kommer att demonstrera sitt missnöje med hur träfiberlagen. hittills tillämpats genom att lägga ned sina röster vid en eventuell votering i detta ärende. Vi vill dock hoppas att den översyn som sägs pågå i regeringskansliet innefattar en omprövning av hittillsvarande politik. I övrigt hänvisar jag till det särskilda yttrande som jag avgivit till betänkandet.

Herr talman! Även om näringsutskottets betänkande 10 är tunt till formatet, innehåller det frågeställningar av intressant principiell art när det gäller näringspolitiken. Det rör på vilket sätt staten skall skapa en effektivt fungerande ekonomi, i detta fall på en för vårt land viktig sektor, nämligen skogsbranschen, med 55-60 miljarder kronor i exportintäkter det senaste året. Centerpartiet har för flera år sedan intagit ståndpunkten att nuvarande träfiberlag och dess föregångare varit onödiga, för omständliga och tidsödande i hanteringen. Man har byggt in ett prövningsförfarande som skapat osäkerhet för företagen. Det är den bild som de har gett till mig när jag har frågat hur de har sett på lagstiftningen. Vi ifrågasatte också om regeringen har den rätta sakkunskapen att avgöra tillgången på råvara inom denna marknad bättre än vad marknadens egna aktörer kunde göra. I dag kan vi konstatera att utvecklingen har gett oss rätt på praktiskt taget varje punkt. Första paragrafen i lagen från 1987, där lagens syfte anges, nämligen att motverka brister i skogsindustrins råvaruförsörjning, äger i dag knappast någon relevans. Det var förvisso många som ropade på regleringar för några år sedan, i början av 80-talet och kanske i slutet av 70-talet också. Förvånande nog ropade även folk från den skogsindustriella branschen, de stora massaoch pappersföretagen, på regleringar. Jag tycker att vi skall komma ihåg det. Numera har vi sett att situationen inte alls blev den som befarades av ett antal skogsbolag och en socialdemokratisk regering som följde i deras spår, nämligen att bränsleanvändningen skulle slå ut traditionell skogsindustriell användning av veden. Betänkandet talar i sällsynt grad klartext om det obefintliga värdet av träfiberlagen: ”-—-— den analys som gjorts leder till den kategoriska slutsatsen att lagen innebär flera nackdelar men inga fördelar. Lagen kan, enligt författarna, utan förlust ersättas med ett anmälningsförfarande som innebär att större kapacitetsförändringar som påverkar den totala virkesförbrukningen i en region offentliggörs.” Tydligare än så kan det inte uttryckas, vad jag förstår. Författarna, som det talas om i citatet, Lars Hultkrantz och Sören Wibe, har formulerat sig på det sättet i en bilaga till LU 90, långtidsutredningen som finansdepartementet står ansvarig för. Det finns alltså underlag för att omedelbart avskaffa lagen, både underlag av teoretisk art och verklighetsbeskrivningar som såväl jag själv som Karin Falkmer har fått höra från folk i branschen. Där anser man att lagen slår felaktigt, att det finns stora och besvärande överskott som i dag inte använts 65 för energiproduktion. Det gäller främst spån från sågverken. Vilket misslyckande det här ändå har varit för energipolitiken, att en relativt billig råvara körs till tippen eller säljs utomlands — med dumpingpriser t.o.m. —i stället för att användas för en miljövänlig energiproduktion! Analys och verklighet stämmer alltså sällsynt väl överens. Vad kan en beslutsfattare egentligen mera önska sig i en beslutssituation? I dag är det här i kammaren, vad jag förstår, bara miljöpartiet som förordar fortsatta regleringar och tror på den politiska centrala bedömningens förträfflighet. Det intryck jag fick då jag läste betänkandet förstärktes nu, när jag lyssnade till Lars Norbergs förkunnelse här. Han är verkligen en anhängare av vad man kan kalla ett halvsocialistiskt budskap inom näringspolitiken. Bortsett från det, finns det alltså en stabil politisk majoritet för ett tillstyrkande av den borgerliga reservationen. I ett frågesvar i går nämnde industriminister Ivar Nordberg att det kommer att ske en översyn och framläggas ett förslag 1990 beträffande träfiberlagen. Jag kunde inte tolka hans resonemang på annat sätt än att den förändring som kommer nästa år innebär en uppmjukning, och det är då att gå oss till mötes. Ytterligare ett argument för att bifalla reservationen! Centerpartiet tar i motion 324 upp en fråga som är mycket väsentlig för oss som har tilltro till en fungerande marknadsekonomi inom skogsbranschen. Vi för där upp en diskussion om det alltmer dominerande inslaget av inköpsbolag och inköpskarteller för skogsråvara på den politiska agendan. Vi noterar med förvåning att övriga politiker, med samma grundinställning till marknadsekonomi som vi, har varit ganska tystlåtna i den här diskussionen. Återigen är det fristående ekonomiska debattörer som Wibe och Hultkrantz som med skärpa i statliga utredningar och i ekonomisk debatt verkar för att staten mer än hittills måste se till att bevara konkurrensen och medge etableringsfrihet i branschen. De noterar också att det kan finnas skadliga samhällsekonomiska verkningar av kartellbildningen, som de inte anser vara förenlig med existerande konkurrenslagstiftning. Jag vill gärna ställa frågan till mina meddebattörer, inte minst från socialdemokratiskt och miljöpartistiskt håll: Delar ni uppfattningen att det är på den här bogen som staten måste spela en aktiv roll, genom att skapa fasta spelregler, se till att konkurrensen och etableringsfriheten behålls inom denna för vårt land så viktiga näring?

Herr talman! Hösten 1989 kommer att gå till historien. Det har vid några tillfällen denna höst varit svårt att hålla tårarna tillbaka. Det gällde vid synen av ungdomar från Östoch Västtyskland som dansade och kramades på krö 7 net av Berlinmuren den natten muren föll. Det var också svårt att inte bli gripen när folkmassorna på Vaclavplatsen skanderade: Dubcek, Dubcek. Kanske kommer årtalet 1989 för våra barnbarn att få samma magiska klang som 1789 har för oss. Åter drar en frihetsrevolution genom vår kontinent. Ur ruinerna av Berlinmuren och söndervittrade järnridåer stiger ett Centraleuropa fram, som i 50 år har längtat efter att kunna göra sig kvitt den förhatliga öststatsetiketten. Dessa länder har väntat i 50 år på den stund då pressen, poeterna och politikerna slipper diktaturens strypgrepp och produktionen slipper planekonomins tunga järnhand. Vi är vittnen till hur kommunismen som samhällsbyggande ideologi begår offentligt självmord. Det är i sanning en liberal triumf. Utrikesutskottets betänkande är viktigt och intressant på flera sätt. Det gäller inte minst för att ett enigt utskott, inkl. vpk, ställer sig bakom positiva ställningstaganden till flerpartisystem, politisk pluralism och marknadsorienterade ekonomier i Östeuropa. Det är kanske ytterligare en glädjande effekt av omdaningen i Sovjet. Sverige har starka intressen — säkerhetspolitiska, ekonomiska och miljöpolitiska — av att söka kontakt och bredda samarbetet med Östeuropa, för att på så sätt kunna bidra till en permanentning av den lovande utvecklingen. Vi har starka skäl att i likhet med forntidens jägare och samlare följa efter i smältvattnet från den kommunistiska landis som långsamt drar sig tillbaka och släpper sitt grepp om Östeuropa. Att successivt verka för ett inlemmande av stater, som numera gärna kallar sig centraleuropeiska, i Europa måste ske på olika plan. Europarådet skulle här kunna spela en viktig roll. De östeuropeiska regeringarna har själva visat stort intresse för Europarådet som ett möjligt forum för alleuropeiskt samarbete. Fyra stater är redan permanenta gäster i Europarådets parlamentariska församling. Det vore önskvärt med en målsättning från Europarådet att samla samtliga europeiska stater i organisationen. Sverige måste också sträva efter ett utökat ekonomiskt och teknologiskt samarbete med öststaterna. Vi måste verka för att alla kontakter över gränserna — genom resor, studiebesök, praktik m.m. — uppmuntras och blir möjliga genom att staten ställer medel till förfogande. Friheten kan vara berusande, men det kommer alltid en morgon efter — kanske förenad med viss huvudvärk. Med gryningen i Östeuropa kommer också det avslöjande ljuset över den verklighet som hittills har förträngts och förfalskats. Den katastrofala ekonomin, som ju är den yttersta orsaken till omdaningsprocessen, blir nu plågsamt synlig. Häpnadsväckande — åtminstone för vissa kretsar — avslöjanden om miljökatastrofer i öst duggar tätt. Tanken att miljöförstöringen skulle vara en ren konsekvens av kapitalismen och därmed inte kunna drabba socialistiska länder har avslöjats som en av kommunismens många livslögner. Av Sovjetunionens ca 280 miljoner invånare anses i dag ca 50 miljoner leva i områden som har drabbats av olika typer av miljökatastrofer. Den polska vetenskapsakademin räknade 1988 upp 27 motsvarande katastrofområden, där sammanlagt en tredjedel av Polens hela befolkning bodde. Enligt veten skapsakademin har flertalet av landets floder i dag odrickbart vatten. De Prot. 1989/90:45 flesta stränderna längs Östersjökusten har stängts och industriavfallet har de 13 december 1989 senaste fem åren ökat med nästan 50 96. Om skogsskadorna i Tjeckolova= 7 —G kien, Polen och Östtyskland fortsätter att breda ut sig som hittills, kommer om några decennier knappast någon levande naturlig skog att finnas kvar i dessa länder. 70 90 av vattendragen i Polen anses i dag vara så förorenade att vattnet inte ens är användbart för industriellt bruk. Uppräkningen av miljöhot av detta slag skulle kunna fortsätta länge än. Hoten berör självfallet också långt fler länder än de som drabbas hårdast. Kanske härrör så mycket som 30 46 eller mer av det totala utsläppet av näringsämnen i Östersjön från Polen. Spridningen av försurande svaveldioxid från Polen är också ett välkänt problem för Sverige. Folkpartiet drar två slutsatser av detta. För det första behövs ett mycket betydande resurstillskott för att man skall kunna byta ut föråldrad teknik, installera reningsanläggningar och sanera de områden som har förstörts och förgiftats i de socialistiska staterna. För det andra kan pengar som satsas på miljöförbättrande åtgärder i öst många gånger ge bättre utdelning än om motsvarande belopp satsas i Sverige. Av detta följer att Sverige och andra västländer borde anslå betydande summor för att bidra till att få bukt med miljöhoten från öster —i eget intresse lika väl som av solidaritet med de hårt drabbade folken i dessa länder. Tyvärr är verkligheten inte lika enkel — det räcker inte bara med att anslå pengar. Innan sådana åtgärder sätts in måste vi göra en analys av sambanden mellan miljöförstöringen i öst och det politiska och ekonomiska system som i decennier har präglat dessa länder. I en demokratisk marknadsekonomi kan miljöförstöring bekämpas om den politiska viljan finns, t.ex. genom miljöavgifter som tvingar företag och konsumenter att betala de miljökonsekvenser som olika aktiviteter medför. Företagens övergripande mål är ju att förvalta och förmera sina resurser. Därför drabbas företagen om de får ta de ekonomiska konsekvenserna av t.ex. utsläpp som görs utöver fastställda normer. Men i kommunistiska länder finns inga motsvarande mekanismer. Alla resurser i form av råvaror, produktionsmedel och arbetskraft tillhör staten eller kontrolleras av staten. De har utnyttjats för att maximera produktionen av varor som partiet prioriterat, utan hänsyn till verklig efterfrågan, till kvalitet eller till externa effekter av något slag. Motvikter och kontrollmekanismer av det slag som finns i demokratiska marknadsekonomier saknas i de östeuropeiska staternas ekonomiska och politiska system. Resultatet har blivit en ohämmad rovdrift på såväl människor som naturresurser, ända tills naturens egna gränser har satt stopp. Att detta nu har hänt på allt fler områden är utan tvivel en av orsakerna till de senaste årens strävan efter perestrojka, omdaning. Arbetet för att rädda miljön i Östeuropa är direkt beroende av reformprocessens framgång. Utan demokratiska mekanismer och utan en ekonomisk omvandling i riktning mot mera marknadsekonomi kommer detta inte att gå. Ett framgångsrikt miljövårdsarbete förutsätter ett brett folkligt engage 73 mang, aktiva och politiskt oberoende miljögrupper, oberoende experter, ocensurerad forskning och faktaredovisning samt tillgång till massmedia. Eventuella insatser från väst måste ha som ett av sina huvudmål att stödja och utveckla den miljöopinion som finns i öst. Den är mest påtaglig i Polen, Estland, Lettland och Litauen. Miljön i dessa länder kan aldrig räddas utifrån, utan bara av de berörda folken själva. Miljögrupperna i dessa länder borde kunna få stöd från Sverige i form av stipendier, laboratorieutrustning osv. Även miljömyndigheter och förtag bör kunna få stöd av samma slag genom samarbete med olika organ i väst. En mer miljövänlig industri i dagens Östeuropa är direkt beroende av en framgångsrik reformprocess i riktning mot en fungerande marknadsekonomi. Det är en gigantisk omstrukturering som krävs. Den gamla politiskbyråkratiskt styrda föråldrade och miljöskadliga industrin måste bort. Det kan bara ske steg för steg i takt med att en ny ekonomisk struktur byggs upp. Det omvärlden kan göra är att ge sitt stöd åt en process som måste drivas fram av interna krafter. Det kan handla om att underlätta för öststaterna att medverka i det organiserade internationella samarbetet i miljöfrågor och att erbjuda teknisk och vetenskaplig kompetens till lokala miljöprojekt. Vi kan erbjuda utbildning inom miljöområdet och även inom företagsekonomi och företagsadministration. Vi bör också kunna satsa på bilaterala miljöprojekt mellan Sverige och exempelvis olika strandstater längs Östersjön. En annan typ av projekt kan vara vänortssamarbeten kring konkreta miljöfrågor mellan svenska kommuner och kommuner i andra Östersjöländer. Det är också viktigt att försöka finna former för samarbetet kring finansiering av olika miljöprojekt i Östeuropa under förutsättning att dessa utformas under medverkan av oberoende experter och medborgargrupper. Det är slutligen väsentligt att naturvårdsverket får en ytterligare ökning av sina anslag för stöd till svenska miljöorganisationers utlandsarbete, bl.a. med sikte på samarbete med miljörörelser i Polen och Baltikum. På denna sista punkt har man diskuterat möjligheten av finansiering via skuldbyte, s.k. dept-for-nature-swaps. Ett yrkande från folkpartiet om att använda sig av skuldbyte för Wistaprojektet behandlades och avslogs tyvärr av riksdagen i våras. Vi har därför inte kunnat få till stånd någon sakbehandling av vårt förslag tillsammans med övriga motioner om miljöprojekt i Östeuropa, vilket vi beklagar. Det vore olyckligt om man uteslöt skuldkonverteringar som ett av flera inslag i ett internationellt arbete för att sanera Polens skuldbörda. Vi utgår från att det kommer att finnas med i bakgrunden när man diskuterar utformningen av projekten. Det är mycket angeläget att finna former för ett svenskt stöd till både Wistaprojektet som till andra projekt som beskrivs i motioner från andra partier. Men det är omöjligt att liksom centern anslå stora belopp utan en klar finansiering och utan en klar uppfattning av hur medlen kan komma att användas. Vi förutsätter i stället att regeringen i budgetpropositionen kommer att beakta både Wistaprojektets behov av stöd och andra projekt. Den riktigt kontroversiella frågan i sammanhanget är naturligtvis hur allt detta skall finansieras. Regeringen har tagit de aktuella 300 miljonerna ur biståndsanslaget. Detta har väckt en stor debatt. Carl Tham och även andra har protesterat. Carl Tham säger i sin artikel i förra veckan i Dagens Nyhe = Prot. 1989/90:45 ter, som jag tolkar honom, att det helt enkel blir u-länderna som i slutänden 13 december 1989 får betala notan. EES EST SST Även kabinettssekreterare Pierre Schori andas försiktig kritik mellan raderna i sin debattartikel häromdagen i Dagens Nyheter. Han menar att det vore beklagligt om vi nu skulle underlåta att fortsätta en kraftig och aktiv solidaritetspolitik gentemot tredje världen och att vi inte får glömma bort denna aspekt när vi är så upptagna av det som händer i Östeuropa. Folkpartiet anser att u-länderna inte är rätt finansiärer för ett svenskt miljöbistånd till Östeuropa. Det är oacceptabelt att spela ut två grupper av hjälpbehövande länder mot varandra på detta sätt. Dessutom kan man med fog fråga sig hur trakterade östländerna är av att bli klassade som u-länder, förutom att det är diskutabelt om det är sakligt korrekt att göra en sådan klassificering av öststaterna. Jag vill därför fråga socialdemokraterna hur de motiverar att slantarna till miljöbiståndet pillas ur u-ländernas portmonnäer. Vad svarar ni Carl Tham, och hur bemöter ni kabinettssekreterare Schoris poängtering av vikten av fortsatt aktiv solidaritet med tredje världen? Hur rimmar det med idealen om solida.itet att man ställer två svaga grupper mot varandra på detta sätt? En sve ssk östpolitik måste inriktas på att stödja omdaningsprocessen så att den kan fullföljas . En svensk östpolitik måste utgå från att varje litet steg mot större frihet och demokrati som människorna i Östeuropa tar är till glädje för oss och för dem. En svensk östpolitik får aldrig handla om att söka hejda en sådan utveckling under förevändning att den skapar instabilitet för Sveriges del. Folkpartiet vill betona detta i anledning av vissa uttalanden från regeringsföreträdare som ibland låtit mer bekymrade än upprymda över frihetens landvinningar. Ett optimalt stabilt Europa är ett Europa bestående av fria, pluralistiska marknadsorienterade stater. Så kan det europeiska huset komma att se ut, och då blir det också verklighet. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 samt i övrigt till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Det som just nu sker i Östeuropa är en historiskt enastående process, och det är en oerhört glädjande process. Maria Leissner har alldeles nyss här i talarstolen på ett enligt min mening utmärkt sätt beskrivit vad vi känner inför de rapporter som på olika sätt når oss om skeendena i Östeuropa. Jag skall inte upprepa detta ytterligare en gång. Det är viktigt att Sverige visar en entydigt positiv reaktion på det som sker i Östeuropa och att vi tydligt visar att vi ställer oss bakom befrielseprocessen och demokratiseringsprocessen. Jag säger detta eftersom bilden av den svenska attityden av och till varit oklar. Jag har ibland fått ett intryck av att det officiella Sverige ser med en viss tveksamhet på det som sker, att instabiliteten är ett bekymmer som förtar en del av glädjen. Jag tror att det är nödvändigt att vi i Sverige på ett klarare sätt än hittills visar att vi stödjer denna 7” process. Vi bör stödja den politiskt, men vi bör också stödja den rent materiellt efter bästa förmåga. Det finns många starka skäl till det. Det finns ett rent humanitärt skäl. Det handlar om våra grannfolk, och det handlar om människor som befinner sig i en väldigt svår materiell situation. Vi i Sverige har som invånare i ett gammalt demokratiskt land ett ansvar att stödja demokratiseringsprocesser i andra länder. Om demokratiseringsprocessen i Österuropa skall lyckas, förutsätter det att länderna i Östeuropa också lyckas komma till rätta med de stora ekonomiska och ekologiska problem som de brottas med. Inte heller på detta område tycker jag att Sverige hittills har uppträtt på ett särskilt föredömligt sätt, och jag skall be att få återkomma till det. Det finns alltså principiella och, om man så vill, ideella skäl till ett kraftfullt svenskt agerande och ett kraftfullt svenskt stöd till förnyelseprocessen i Östoch Centraleuropa. Men Sverige har också ett betydande egenintresse, det kan ingen förneka. Det är ett viktigt miljöpolitiskt intresse för oss i Sverige att se till att våra grannar i öster och söder kommer till rätta med sina miljöproblem. Också i detta sammanhang vill jag gärna hänvisa till den skildring som Maria Leissner nyss gav i talarstolen om miljösituationen i de östeuropeiska länderna. Detta finns också redovisat på ett mycket bra sätt i det betänkande som vi nu behandlar. Det är alltså en utomordentligt allvarlig miljösituation som människorna i Östeuropa konfronteras med nu när allt kan visas och avslöjas. Vi vet också att händelseutvecklingen i dessa länder har mycket stor betydelse för möjligheterna att komma till rätta med Östersjöns miljöproblem och med luftburna föroreningar som drabbar vårt eget land. Det är alltså en viktig del av den svenska miljöpolitiken att vi i Sverige stöder olika typer av miljöprojekt också i våra grannländer i öster och söder för att vi skall kunna klara oss själva och vårt eget närområde. Vi har naturligtvis också ett ekonomiskt intresse av att det blir en positiv utveckling i Östeuropa, så att vi där kan få handelspartner och partner för ett ekonomiskt samarbete på ett helt annat sätt än vad vi har kunnat ha under de senaste fyrtio åren. Det faktum att Sveriges handel med hela Sovjetunionen nu är mindre än den handel som vi hade enbart med Estland under efterkrigstiden illustrerar vad järnridåns nedgång över Östersjön innebar för Sveriges traditionella ekonomiska förbindelser österoch söderut. När järnridån nu åter lyfts innebär det att Sverige har fått grannländer som tidigare har funnits på andra sidan en nästan oöverstiglig klyfta. Det ligger självfallet i allra högsta grad i Sveriges intresse att gynna den ekonomiska utvecklingen i Sveriges grannskap. Vi i Sverige har också ett stort säkerhetspolitiskt intresse av att främja en stabil demokratisk utveckling i de östoch centraleuropeiska länderna. Också där finns det ett tydligt svenskt egenintresse av att ge ett så kraftfullt stöd som möjligt. Mot denna bakgrund, herr talman, är det anmärkningsvärt att Sverige har varit så senfärdigt och visat en sådan njugghet när det gäller stöd till Östoch Centraleuropa. När regeringen för en del månader sedan annonserade att den var beredd att stödja Polen, framför allt på miljöområdet, med 300 miljoner på tre år, alltså ca 100 miljoner om året, var det inte konstigt att det utlöste en besvikelse både i Polen och i en engagerad opinion i Sverige. När det via massmedia förljuds att regeringen i budgetpropositionen kommer att föreslå 1 miljard fördelat på tre år för hela Östeuropa blir det en likartad reaktion. Det som sker nu i vårt grannskap är av historisk betydelse för Sverige. Det är ett centralt intresse för oss i Sverige att vara med i den utvecklingsprocess som det här är fråga om. Med det geografiska läge som Sverige har är det kanske mer angeläget för oss än för de flesta andra europeiska länder. Inser man inte på utrikesdepartementet vilken betydelse detta har, eller inser man det på utrikesdepartementet men inte förmår att övertyga finansdepartementet om att det här är ett viktigt område för svenska framtidsinvesteringar? Tyvärr avspeglar ju detta betänkande att hållningen även i utrikesutskottet är ganska försiktig. Och Maria Leissner gjorde sig också litet grand till tolk för den vänta-och-se-attityd som alltför mycket präglar den svenska Östeuropapolitiken. Jag tycker att detta är beklagligt. Jag har en känsla av att vi kommer in alldeles för sent och kommer att göra alldeles för litet om detta fortsätter. Centerpartiet väckte i samband med riksdagsstarten en motion som fick väckas genom ett särskilt beslut i kammaren. Det var värdefullt att vi fick tillfälle att väcka den motionen. Men tyvärr hade utrikesutskottet inte handlingskraft nog att följa upp detta initiativ. Åtminstone när det gäller ekonomiska åtaganden har utskottsmajoriteten valt att skjuta den frågan på framtiden till efter årsskiftet. I den här motionen föreslog vi att Sverige skulle upprätta ett betydande samarbetsprogram med Polen, framför allt på miljöområdet. Programmet skulle innehålla konkreta samarbetsprojekt, exempelvis i form av kunskapsöverföring och utbildning av polska experter i Sverige, och svenska experter skulle sändas till Polen för att kunna delta i kunskapsöverföringen. Sverige skulle ställa organisatoriskt kunnande och teknologi samt avancerad utrustning till förfogande. Det handlar alltså om mycket påtagliga insatser som vi kan göra, men insatser som alla kostar pengar i form av hårdvaluta. Därför måste ett sådant projekt också förenas med ekonomiska insatser av betydande mått. Och centern föreslog att Sverige skulle uppställa en ekonomisk ram på 1 miljard för tre år till regeringens förfogande. Det var alltså inte på det sättet som man skulle kunna tro av Maria Leissners anförande här tidigare, att vi i centern föreslog att Sverige enbart skulle anslå en massa pengar rätt upp och ner utan att veta vad de skulle användas till. Det var alltså fråga om en ram för ekonomiska åtaganden som regeringen skulle kunna träffa avtal om vid förhandlingar med Polen, naturligtvis knutna till konkreta projekt. Vi i centern har inte fått gehör för detta förslag nu, och vi har därför reserverat oss på denna punkt. Vi föreslog också i den här motionen att Sverige skulle stimulera ett svenskt-polskt ekonomiskt samarbete och svensk-polsk handel genom att möjliggöra användning av s.k. mjuka lån, blandade krediter, i relationerna mellan Sverige och Polen. Det skulle vara ett verksamt sätt att få fart på det ekonomiska samarbetet mellan näringsliv i Sverige och näringsliv i Polen. Tyvärr var utskottet inte berett att ta det steget heller vid behandlingen. Vi har reserverat oss även på den punkten. Vi har också förslag om att man skall främja samarbetet i övrigt, kunskapsöverföring osv., mellan svenska och polska företag, inte minst mellan småföretag i Sverige och motsvarande företag i Polen. Vi föreslår vidare insatser för att främja kulturutbyte, folkrörelsekontakter osv. Det var alltså fråga om ett helt paket. Vi kan konstatera att av detta har tyvärr inte blivit särskilt mycket när utrikesutskottet har behandlat förslaget. Det är synd. Det innebär att vi fortfarande står ganska tomhänta i våra relationer till Polen. Svenska insatser låter fortfarande vänta på sig, i varje fall utöver de ca 100 miljoner för ett år som regeringen redan har tagit ställning till. Motionen handlar framför allt om Polen, men vi sade också i denna motion att liknande samarbetsprogram borde utarbetas visavi de baltiska republikerna och genomföras i takt med att dessa republiker blir mer ekonomiskt självständiga från Sovjetunionen. Det är redan på gång. Därför finns det anledning att snabbt uppta förhandlingar med de baltiska republikerna om bilateralt svensk-baltiskt ekonomiskt samarbete enligt ungefär samma riktlinjer som vi föreslår för Polen. Sedan vi väckte motionen har förutsättningar för liknande samarbetsprojekt med andra länder uppstått. Det är glädjande, och det bör vi ta till vara. En viktig principiell fråga som uppstår när vi nu ändå skall gå in i ett samarbete med de östeuropeiska staterna, som innehåller ett viktigt inslag av svenskt bistånd, är naturligtvis hur det hela skall finansieras. När det gäller vår Polenmotion skulle det innebära en kostnad för innevarande budgetår på ca 300 miljoner, om allt skulle tas i anspråk redan första året, men det vet vi ju inte. Vi har sagt för vår del att vi är beredda att belasta budgetsaldot med detta belopp. Med hänsyn till det statsfinansiella läget är det fullt möjligt. Ingen skall kunna hävda att det skulle verka destabiliserande på den svenska ekonomin. När det gäller kommande budgetår får det naturligtvis tas upp i budgetbehandlingar för de åren. Däremot anser vi inte att det är rimligt att finansiera detta inom ramen för u-landsbiståndet, i varje fall inte om det får någon reell omfattning. U-ländernas behov av svenskt stöd har ju inte minskat genom att behovet av åtgärder i Östeuropa har ökat. Den misär som u-länderna har drabbats av har en helt annan dimension trots allt än vad några europeiska länder har uppvisat. Vi har gjort ett högtidligt åtagande i Sveriges riksdag att årligen anslå 196 av bruttonationalinkomsten till stöd för jordens fattigaste länder. Det som har hänt i Östeuropa får inte leda till att vi viker från det åtagandet. Det är inte heller försvarbart att försöka visa en generositet mot östeuropeiska länder på bekostnad av ännu fattigare länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi tar alltså avstånd från tanken att det skall vara de fattigaste länderna som i praktiken får stå för uppoffringarna för vår vilja att hjälpa folken i Östeuropa. Vi har råd att klara både 1 96 av bruttonationalinkomsten som stöd till de fattigaste länderna och insatser till våra grannar i öster och söder, inte minst mot bakgrund av det egenintresse som vi faktiskt har. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer i detta betänkande där centern har medverkat.

Herr talman! Centerns motion i höst var ett vällovligt initiativ. Vi tycker att det självfallet är värt allt pris, och i sak är vi överens om att det är väsent ligt med ett stort, betydelsefullt och förhoppningsvis snabbt svenskt bistånd Prot. 1989/90:45 för att avhjälpa miljöproblemen i Polen. Ändå tycker jag att det har varit 13 december 1989 väldigt svårt att ta ställning till centerns motion på ett seriöst sätt. Det beror. QI på att den stora summa pengar som centern talar om, 1 miljard på tre år, ändå på något sätt måste finansieras. Det har inte nämnts i centerns motion, och inte heller under större delen av den tid då vi har behandlat frågan i utskottet har det kommit något enda konkret förslag till varifrån pengarna skall tas. Finansutskottet, som fick frågan på remiss, sade så här: Utskottet konstaterar att motionärerna inte anvisar några vägar för att finansiera de omfattande utgiftsökningar man föreslår. Enligt utskottets mening kan ökningar i den omfattning som föreslås inte tillåtas få vara ofinansierade. Där har vi alltså inte haft en seriös debatt förrän i det absoluta slutskedet av behandlingen i utskottet. Då var det redan för sent att ta en seriös diskussion om varifrån pengarna skall tas. Jag tycker ändå inte att det är väsentligt att betona denna brist för mycket, för vi är överens om att vi skall åstadkomma ett kraftfullt miljöstöd till Polen, men det skall göras efter seriösa diskussioner om varifrån pengarna skall tas. Jag noterar särskilt att vi har ett gemensamt intresse med centern av att försvara u-landsbiståndet från möjligen klåfingriga emissarier från finansdepartementet och andra.

Herr talman! Intressegemenskapen på den sista punkten vill jag gärna bekräfta. Däremot måste jag säga att den här finansieringsdiskussionen är ett svepskäl. Det är faktiskt så att vi på en rad områden gör fleråriga utfästelser utan att på förhand ha finansierat dem kommande budgetår. Hela vårt bistånd bygger på den typen av utfästelser. Vi har tidigare haft och kommer igen att ha treåriga forskningsprogram. De är inte heller finansierade utöver det innevarande budgetåret. Här har vi föreslagit 1 miljard under tre år som ett förhandlingsunderlag med Polen — en rätt för regeringen att göra utfästelser intill den gränsen. Det är exakt samma teknik som vi har på biståndsområdet. Det är samma teknik som vi numera också använder på forskningsområdet och som vi efterlyser på flera andra områden. Det kan alltså inte vara seriöst argument mot vårt förslag. Innevarande budgetår handlar det om 300 miljarder. Vi har sagt att vi är beredda att försämra budgetsaldot med 300 miljoner. Förra budgetåret gick svenska staten med överskott på 16 miljarder. Att mot den bakgrunden säga att vi har det så knapert att vi inte kan belasta budgetsaldot med 300 miljoner för att göra en insats i Polen betraktar jag faktiskt som svepskäl. Det är inte allvarligt. En lång rad västeuropeiska länder har under de gångna månaderna gjort miljardutfästelser till Polen. Sverige lägger på sig sådana begränsningar att vi inte ens kan utlova några futtiga hundra miljoner för innevarande budgetår. Det är faktiskt inte skäl att ta detta på allvar.
Herr talman! Det är inte seriöst att som centern kräva så stora summor som 1 miljard under tre år utan att anvisa någon finansiering. Det handlar inte om bristande vilja att anvisa pengar utan om centerns bristande vilja att 7 föreslå en finansiering. Upprepade gånger ställde vi frågan till centern sedan motionen väcktes: Varifrån skall ni ta pengarna? Det kom inget svar, och vi ställde frågan igen. Vi fick inget svar förrän i det absoluta slutskedet, att det åtminstone det första året skulle kunna belasta budgetsaldot. Det är inte seriöst att på detta sätt bedriva en politik och kräva att riksdagen skall kunna ställa upp på den. Det är fråga om en för stor summa pengar för att man skall kunna gå ut och göra utfästelser. Detta har inte att göra med viljan att göra utfästelser utan med centerns bristande vilja att anvisa en finansiering.
Herr talman! Jag redovisade faktiskt redan vid det första tillfället för behandling av detta ärende i utskottet att vi i centern var beredda att för innevarande budgetår belasta budgetsaldot. Det klargjordes alltså redan från början. När det gäller miljarden är det litet oklart om Maria Leissner fortfarande begär att vi skall redovisa en finansiering också för de följande två åren. Om så skulle vara fallet innebär det att Maria Leissner också avvisar den planeringsteknik som vi sedan många år tillbaka använder vad gäller det svenska biståndet. Det är i så fall en anmärkningsvärd nyhet.

Herr talman!

Det här var en dikt av den ryske poeten Vysotskij, en av alla dem som har tystats i Östeuropa men vars ord ännu lever och kommer att leva. Hans poesi uttrycker bättre än jag någonsin kan göra hur människor i Östeuropa har upplevt sin situation, den uttrycker deras förtvivlan och upprördhet men också deras hopp. Vi befinner oss nu mitt inne i en process av stora omvälvningar, en process som vi ännu inte ser vart den bär hän. Det är vår förhoppning att denna pro cess skall leda till en stabil demokrati i Östeuropa, att den skall leda till att — Prot. 1989/90:45 man där kan bygga samhällen som värnar om miljön. Och det är naturligtvis 13 december 1989 en mycket glädjande process. ET RAA IS Men det finns också smolk i glädjebägaren. Ett exempel är USA:s signaler om att man nu i USA ser fram emot ett formaliserat EG-samarbete, att man ser fram emot ett NATO med utrymme för ett återförenat Tyskland. I förlängningen av dessa diskussioner finns skrämmande utvecklingsmöjligheter. Sveriges roll i denna process måste vara att bidra till fred och ökad avspänning i världen och även att bidra till att samhällen byggs upp som grundar sig på resurshushållning och produktion inom ramarna för vad naturen tål. Vi har redan i dag hört exempel på hur fruktansvärd situationen är när det gäller miljön i Östeuropa. Vi har hört om den höga barnadödligheten: 26 barn per 1000 födda i de mest drabbade regionerna dör, detta att jämföra med 6 i ett land som Sverige. Vi vet att en tredjedel av människorna i Polen lever i områden som av sejmen har kallats för katastrofområden eller ekologiskt hotade områden. I Östeuropa hungrar man nu efter konsumtionsvaror som man där inte har haft tillgång till tidigare. Det finns en risk att detta Östeuropa till sina egna redan gigantiska miljöproblem lägger också de miljöproblem som vi har. Men man har inte i Östeuropa kommit lika långt som vi vad gäller förmågan att hantera miljöproblemen. Man har t.ex. inte byggt upp system för hantering av avfall. Vi har ju faktiskt kommit mycket längre på detta område, även om mycket återstår att göra här. I diskussionen kring vårt bistånd till Östeuropa och kring vårt samarbete över huvud taget med Östeuropa måste de långsiktiga miljöaspekterna väga mycket tungt. Jag anser det vara oroande att de som representerar miljöintressena i så liten grad deltar i diskussioner kring fördelningen av pengarna till Östeuropa. Diskussionen förs på utrikesdepartementet. Var finns miljöoch energidepartementet? Var finns miljöorganisationerna? Var finns riksdagens partier i den här diskussionen? Det finns egentligen anledning för regeringen att komma till riksdagen med ett genomtänkt förslag om hur man på lång sikt kan gagna en bra miljöutveckling i Östeuropa. Risken finns ju att dessa pengar går till företag som ändå skulle investera i öst. Men detta bistånd måste användas så att miljön långsiktigt gagnas och så att människor i Östeuropa deltar aktivt i detta arbete. Där liksom här är ju den reella innebörden i begreppet demokrati att människor har makt och inflytande över sina liv och över hur deras samhälle formas. Självfallet känner jag som socialist en oerhörd sorg och besvikelse över utvecklingen i Östeuropa, över det enorma misslyckandet till enorma kostnader för människorna och för naturen. Min sorg och besvikelse ligger långt ifrån den skadeglädje som man ganska ofta kan höra representanter från de borgerliga partierna ge uttryck för. Jag känner också i viss mån bitterhet över de teknikembargon som genom decennierna har lagts på Östeuropa. Detta har skett just i syfte att försvåra dessa länders utveckling, och detta har också aktivt bidragit till deras bristande förmåga att hantera miljöproblemen. Observera att jag inte lägger ansvaret för utvecklingen i Östeuropa på västländerna. Naturligtvis gör jag inte det — östländerna har själva det fulla ansva ret. Men det cyniska sättet att hindra dessa länder från att få tillgång till vår tekniska utveckling har ju faktiskt ändå bidragit till miljöförstöringen där. Det är också självklart att utvecklingen i Östeuropa ger upphov till en diskussion bland socialister världen över, en diskussion om hur socialismen skall förnyas. Den diskussionen är i sig inte ny. Tillståndet i Östeuropa är ingen nyhet för oss, inget som avslöjas nu. Vi har länge vetat hur fruktansvärt det är där. Vi har länge fört diskussionen om hur socialismen i stället skulle kunna vara. Vi har också sedan länge tagit avstånd från kommandoekonomierna i Östeuropa. Det har vi gjort för det första därför att dessa stater har frånhänt sig det främsta redskapet för en utveckling av samhället, nämligen demokratin, och för det andra därför att dessa länders centralstyrning inte har någon flexibilitet, inte uppmuntrar människors skapandeförmåga och kreativitet. Det socialistiska misslyckandet i Östeuropa innebär emellertid inte att kapitalismen är felfri. Det är enligt min mening besynnerligt att man så sällan får höra representanter för de borgerliga partierna säga att de känner ett behov av att diskutera och förnya sin politik. En kvarts miljon barn dör varje vecka i den fattiga delen av världen, i sjukdomar som vi lätt kan bota eller i undernäring och svält. Det finns framför allt två skäl till detta: skuldkrisen och de militära kostnaderna. Till alla dem som så varmt hyllar kapitalismen vill jag ställa frågan: Varför låtsas ni aldrig om att välfärden och framgången hos de rika industrialiserade och kapitalistiska länderna upprätthålls endast genom detta förtryck av de fattiga länderna? Sanningen är ju den att de borgerliga partierna har precis lika stort behov av rannsakan och ödmjukhet. De har ingenting att yvas över. Svaren på mänsklighetens ödesfrågor saknas fortfarande. Och det är vår uppgift som politiker att försöka hitta nya lösningar. Människans kreativitet, hennes samarbetsförmåga och förmåga att känna kärlek är nyckeln till ett planerat samhälle med utrymme för individer och för individernas skapandekraft. Detta är, som jag ser det, den enda framkomliga vägen, och det är tanken bakom det nya socialistiska projektet. På det sättet kan vi förena de positiva delarna hos marknadsekonomin med en stark samhällsstyrning. Det betänkande vi nu behandlar rör inte i särskilt hög grad frågan om skuldkonvertering. Denna fråga har tidigare behandlats i utrikesutskottet, men behandlingen var då något ytlig. Det är synd, eftersom detta är ett mycket bra sätt att använda biståndsmedel genom att det förutsätter ett mycket aktivt deltagande från mottagarlandets sida. Vi lyfter alltså av delar av Polens enorma skulder till oss och kräver i stället att man där vidtar åtgärder när det gäller miljön. 300 milj.kr. — som är vad Sverige anslår i bistånd — kan synas vara mycket pengar, men i förhållande till behoven är det inte mycket. Enbart åtgärder för att rena en biflod till Wista, floden Otrata, kostar 300 milj.kr. Det skulle alltså behövas mycket större satsningar än de 300 miljoner som nu diskuteras, och de pengarna skall självfallet inte vara biståndspengar — de skall inte konkurrera med det nödvändig biståndet till de allra fattigaste länderna i världen. Jag delar helt och fullt Pär Granstedts uppfattning att det i nuvarande statsfinansiella läge finns utrymme att finansiera det ökade anslaget på 1 Prot. 1989/90:45 miljard över tre år. Jag delar också hans uppfattning att det i synnerhet för 13 december 1989 Sverige borde vara viktigt att mycket mer aktivt delta i dessa processer. = Andra länder i världen ställer upp med mycket större åtaganden och får därmed mycket större del i diskussionerna och större inflytande över processerna. Det är därför ett stort egenintresse för oss att i högre grad delta och att utöka ramen för biståndsmedel till Polen. Jag vill också hålla med dem som har sagt att det som är viktigt att satsa på är kunskapsöverföring och utbildning, men det är också sådana industriella projekt som handlar om energibesparande åtgärder och avloppsrening, som ju har en oerhört stor betydelse för t.ex. Östersjön. Det är inte någon svårighet att hitta konkreta användningsområden för ett utökat anslag. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag reagerade med ganska stor häpnad på en del av Annika Åhnbergs anförande, och det var när hon hävdade att det inte fanns någon självkritik i de marknadsekonomiska länderna, att det inte fanns någon medvetenhet om orättvisorna i världsekonomins sätt att fungera. Jag undrar var Annika Åhnberg egentligen har hållit hus de senaste 20 åren, när vi har diskuterat detta så intensivt, inte minst från partier som i princip företräder en marknadsekonomisk syn. Just frågan om de globala orättvisorna har ju varit ett av de stora debattämnena i hela västvärlden. Vi är många som har deltagit ganska intensivt i den debatten här hemma i Sverige. En av de stora skillnaderna mellan västvärlden och östvärlden har just varit att det i västvärlden alltid har funnits en intensiv självkritik och samhällskritik. Socialister har deltagit i debatten, men också många av oss som står för marknadseknomin. I Östeuropa har däremot motsvarande självkritik osvikligt lett till långa fängelsestraff.
Herr talman! Det förvånar mig att det är just Pär Granstedt som replikerar. Centern är ju ett parti som i minst lika hög grad som vpk är för samhällsstyrning och som minst lika ofta föreslår ganska starkt samhällsstyrande åtgärder, så min kritik var inte riktad direkt mot centern. När Pär Granstedt ändå vill ta upp en debatt, vill jag säga att det är mycket intressant och positivt att denna diskussion förs — men vad har den lett till för resultat? Situationen i världen har ju inte förbättrats. U-länderna har i dag mindre inkomster att använda för sin egen utveckling än de hade för 10 20 år sedan. Dessa orättvisa världsförhållanden har på intet sätt förändrats. Problemet är just det att man hela tiden framställer det kapitalistiska samhällssystemet som så bra — det förekommer inte alls någon kritik — och ägnar sig enbart åt att kritisera socialismen i Östeuropa. Och den är värd all kritik — det tycker jag också. Det är när man mot denna framställer kapitalismen som om den hade lösningen på problemen som jag blir upprörd. Om vi ser till världsperspektivet, finner vi att lösningarna i dag är mycket långt borta, 83 om vi med lösningar menar att alla människor som föds till denna jord skall ha de mest elementära rättigheterna, dvs. tak över huvudet, mat för dagen, arbete, osv.

Herr talman! Jag skulle bara vilja påminna Annika Åhnberg om att det kanske inte är enbart kapitalismen som har medfört problem i u-länderna. De senaste åren har man insett att socialismen, eller kommunismen, som är det alternativ som Annika Åhnberg företräder, i än högre grad än något annat ekonomiskt system har berövat människor i u-länderna deras levebröd, deras mat för dagen. Det är en kollaps för de ekonomiska systemen, inte enbart i Östeuropa utan även i de underutvecklade länderna, där man på de flesta ställen till slut har begripit att man, för att förbättra levnadsvillkoren för de mest utsatta grupperna, måste slå in på en väg som leder mot större marknadsorientering och mera pluralism i samhällssystemet.
Herr talman! Först vill jag göra en ideologisk markering. Centern är anhängare av marknadsekonomi, men naturligtvis inom nödvändiga, av samhället uppdragna ramar, med sociala och ekonomiska hänsyn. Om vpk inte på någon punkt vill ha mera samhällsstyrning än centern vill ha, innebär det att vpk nu helt har gått ifrån planekonomin som system. Det är klokt — det gör man även i Östeuropa — men då väntar jag bara på den dagen när vänsterpartiet kommunisterna också släpper ordet ”kommunisterna” i sitt partinamn, som i så fall är fullständigt obsolet. De marknadsekonomiska länderna har självfallet misslyckats med att medverka till en rättvis världsordning, men de kommunistiska länderna har inte på något sätt lyckats bättre. Tvärtom har de, i den mån de har spridit sina ekonomiska system, medverkat ytterligare till den misär som finns. Vi har alltså det gemensamt med de socialistiska länderna att vi inte har lyckats skapa en rättvis världsordning. Till det kommer att de socialistiska länderna också har lyckats skapa ett djupt elände för sig själva. Vid en jämförelse mellan dessa bägge system, trots alla brister på ömse håll, framgår det att det ändå är de socialistiska systemen som drar det ojämförligt kortaste strået.
Herr talman! Jag håller inte med om Maria Leissners något svepande analys av situationen i utvecklingsländerna, men det är inte möjligt att i ett kort replikskifte göra en mer ingående beskrivning av förhållandena i olika länder. Jag tror att det är nödvändigt att vi slutar att föra den typen av diskussioner där vi ställer olika eländen mot varandra och försöker gradera vem som har det värst. Är det en fattig bonde i Amazonas djungler, eller är det en fattig bonde i Polen? Jag tror att det väsentliga vore om vi alla kom fram till att vi står här med föråldrade ideologier, som var för sig inte rymmer svaren på mänsklighetens stora problem, och att vi mer förutsättningslöst borde diskutera hur vi kan hitta nya svar på de gamla och fortfarande lika viktiga frågorna. Jag får säga till Pär Granstedt att jag inte har någonting emot att centern — Prot. 1989/90:45 förespråkar ökad samhällsstyrning — tvärtom gläder det mig mycket att cen 13 december 1989 tern gör det. SETS SKL Lt Vad gäller partinamnet, tror jag inte att det här är rätt forum att föra den diskussionen, men jag gör det gärna i något annat sammanhang. En anledning till att så många människor vänder sig från politiken och känner politikerförakt är att de ser att vi, som alla är etablerade politiker, inte har lösningarna på de stora problemen. Därför tror jag att det från alla håll behövs ett ökat mått av ödmjukhet och försök att hitta nya vägar.
Herr talman! Diskussionen om ödmjukhet är mycket intressant, men jag skall inte förlänga debatten i kammaren. Annika Åhnbergs uttalande om föråldrade ideologier får stå för henne själv. Jag känner inte att jag företräder någon föråldrad ideologi.
Herr talman! Det är synd att Maria Leissner inte känner att hon företräder en föråldrad ideologi. Det är just ett typexempel på det politiska krisläget i dag, dvs. att så många av de politiska företrädarna inte inser att det finns oerhörda problem i världen som är olösta och att vi alla behöver hitta nya lösningar på dem. Det kanske är betecknande för folkpartiet att se det på detta sätt, men det är också beklämmande.

Herr talman! Jag håller fullständigt med de föregående tre talarna, i klump, inte en och en, men i klump. Socialismen och kapitalismen är förlegade och ruttna ideologier som är mogna för sophögen. En del insåg det redan för tio år sedan, med känt resultat, bl.a. 20 miljöpartister i Sveriges riksdag. Våra systeroch broderpartier finns nu i ett femtontal andra riksdagar i Europa. Det var väl bra att den insikten börjar sprida sig och att det blev litet korsverkan mellan de gamla höger-vänster-partierna. Herr talman! Jag tänkte börja med något man skulle kunna kalla en ordningsfråga. Nu har vi diskuterat Europa, EG, handel osv. under förmiddagen. Nu diskuterar vi Östeuropa och miljöfrågor i ett europeiskt perspektiv. Om en stund kommer det att bli ytterligare en debatt kring propositionen om tillägg till frihandelsavtalet med EG. Det är väl bra. Det är bara så synd att den här debatten med all sannolikhet kommer att bli känd bara för oss dussinet som deltar i den och några tappra på åhörarläktaren, och så kommer naturligtvis TT att plikttroget skicka ut några rader om den. I övrigt kommer den att gå till protokollet, som större delen av riksdagens verksamhet. Detta kan man inte enbart skylla på massmedia. Riksdagen har börjat att inse att man måste vidta åtgärder för att sprida sin information. Frågedebatterna har förnyats. Det har införts ett särskilt institut, nämligen Särskilt anordnad debatt. Om man vill höja intresset kring en debatt och höja statusen på en fråga, anordnar man en särskild debatt, även om det har ställts mängder med frågor och interpellationer i detta ämne tidigare, t.ex. om våldsfrå 85 gorna och glesbygdsproblematiken. Därför begärde vi från miljöpartiet som bekant en särskild Europadebatt med hänsyn till vad som har hänt i Östeuropa, med hänsyn till att förutsättningarna för de förhandlingar om EG samverkan som skall inledas den 19 december kan antas ha påverkats av det som hänt i Östeuropa. Det förvägrades oss. Det var en fantastisk enhällighet från riksdagens andra fem partier om att en särskilt anordnad Europadebatt skall den svenska riksdagen inte ha denna höst, som enda nordiskt parlament. I de andra nordiska EFTA-länderna är det en självklarhet att man anordnar en särskild debatt, innan landets regering går in i den sortens förhandlingar som skall inledas nu, särskilt med utgångspunkt i vad som har hänt i Östeuropa. Men det vill man alltså inte ha här. Det är naturligtvis ingen tillfällighet. Man vill inte att hela denna debatt skall tränga ut till svenska folket. Man vill inte ha en verkligt genomgripande Europadebatt ute i hela svenska folket. Det kan inte finnas någon annan tolkning av att det plötsligt fanns denna massiva enighet. När miljöpartiet för en gångs skull begärde en särskild debatt i en för oss viktig fråga, då blev det ingen särskild debatt. Herr talman! Jag var i Nagymåros häromdagen. Alla som är intresserade av miljö och Östeuropa vet naturligtvis vad Nagymåros är. Nagymåros är en liten by i Ungern. Den byn ligger vid en flod. Där har man börjat bygga ett kraftverk. Floden är sammanträngd till en smal bäck av en enorm byggarbetsplats. Det intressanta är att byggarbetsplatsen nu är alldeles tyst och öde. Den ligger och väntar på att floden skall ta tillbaka sin rätta fåra. Hur har den kunnat tystna? Jo, därför att hundratusentals människor redan för ett par år sedan i huvudstaden Budapest samlades för att protestera mot denna skövling av naturen — hundratusentals människor. Där ligger en av de viktigaste drivkrafterna bakom den omvälvning som sker i Östeuropa — miljökatastrofen. Det är klart att frihetssträvandena också är mycket starka. Men när man reser i Sovjetunionen och i det övriga Östeuropa, får man ständigt klart för sig, av människor från de mest skilda samhällsgrupper, att alla är fullkomligt eniga om detta. I Tallinn berättade en av folkfrontens ledare Marjo Lauristin att det var vid fosforitbrytningen som det började, dvs. det var en miljöfråga. I Sovjetunionen är en fullständig katastrof i gång. Den ligger bakom mycket av perestrojkan. Miljökatastrofen är alltså en av de viktigaste drivkrafterna bakom den frigörelseprocess som nu pågår. Naturligtvis är det en oerhört glädjande frigörelseprocess. Ett imperium upplöses i Östeuropa, men samtidigt byggs det ett nytt imperium i Västeuropa. Det finns t.o.m. de som säger att det är imperiet i Östeuropa som har lockat fram upplösningen i Västeuropa. Antingen har de inte begripit någonting eller också är det precis det som de har gjort. Henry Kissinger hade häromdagen en gigantisk artikel i Welt am Sonntag. Denne gamle lärjunge till Machiavelli begriper mycket väl vad han menar när han vill se EG och väst som drivkrafter. Nu försöker han motivera att DDR skall dras ut ur Warszawapakten utan att Västtyskland skall lämna NATO. Tvärtom skall DDR annekteras till NATO och EG. Han har en teori om hur han skall kunna lura på Moskva detta. Maktspelarna i väst leker med otroligt farliga saker, när de fortsätter sitt imperiebyggande och sitt makt — Prot. 1989/90:45 spel. De spekulerar i en total aningslöshet i Östeuropa, en aningslöshet som 13 december 1989 absolut inte finns där. De tror att det nya Europa skall byggas med EGsSom GG centrum, och sedan skall det vara något slags cirklar av vasaller runt omkring. T.o.m. Pierre Schori har uttryckt sig i den riktningen. Den första vasallringen är EFTA-länderna, den andra är Östeuropa och sedan blir det väl en vasallring med Sovjetunionen och Sydeuropa. Därefter kan man väl tänka sig att det blir en vasallring med stater i Nordafrika. Afrikanerna finns ju redan med i EG som arbetskraft. Sedan blir väl också de gamla kolonierna i Afrika en ring av vasaller. Jag vill inte kalla detta för visioner, det vore att besudla ett fint ord, men den här typen av ”konspirationsframtider” florerar vilt i debatten. Ibland verkar det som om man i den svenska debatten är så oskuldsfull att man inte har en aning om vad som pågår. I Christian Science Monitor t.ex. skriver en amerikan att det finns bara två versioner. Den ena gäller Europa, visionen om ett verkligt Västeuropa som följer gränserna av det klassiska romarriket, nära associerat med USA. Det är naturligvis detta som man kämpar för — EG plus USA, det nya romarriket. Det andra skulle vara att Gorbatjov liksom sliter ut Västtyskland ifrån det västliga samarbetet. Det skulle då vara ett väldigt hot mot de västliga intressena. När man betraktar det som händer i Europa som någonting som har att göra med intressegrupper, maktpolitik osv. missar man det väsentliga, för det väsentliga måste väl ändå vara alla folks frihet, detta att vi bygger Europa utan någon supermakt över huvud taget och att vi tar på allvar strävandena i både öst och väst att alla folk skall få frihet. Då finns det de som undrar om det existerar något alternativ till EG-underkastelsen, den som också skall inbegripa Östeuropa. Häromdagen skrev Svenska Dagbladet att jag vill samarbeta om miljön i organ där i praktiken ingen annan tänker bedriva samarbete. Mot den bakgrunden är det intressant att plocka fram det utskottsbetänkande som vi nu skall fatta beslut om. Där skriver man sida upp och sida ner om det internationella miljösamarbetet i Europa. Man skriver om UNEP, om ECE, om avtalet för att skydda ozonlagret, avtalet om stopp för miljöfarligt avfall, avtalet om gränsöverskridande luftföroreningar — att svavelutsläppen och kväveutsläppen skall sänkas, osv. Jag läser här sida efter sida — och har naturligtvis gjort det tidigare också. Men inte ett ord om EG och EG:s berömda miljövårdsbyrå, som ännu är obefintlig och som enligt Svenska Dagbladet är den enda instans som skall fixa miljön i Europa. Har inte moderaternas ledamöter läst Svenska Dagbladet? Eller de kanske struntar i Svenska Dagbladet, vilket ju vore väldigt klokt av dem. Hur kan de annars vara med på ett betänkande som sida upp och sida ner talar om att det finns andra organ, fulla med miljöexperter, som faktiskt redan arbetar för att samarbeta om miljön i Europa? I förhållande till vad vi vill arbetar de självfallet inte tillräckligt mycket, inte tillräckligt kraftfullt, inte tillräckligt långtgående. Men de organisationerna finns där, och de har inte ett dugg med EG att göra. De har med FN att göra — och det tycker jag är något som vi skall satsa på. EG behöver nog sin miljöorganisation. EG har nog inte tid med att fixa 87 Östeuropas problem. Det kom häromdagen en rapport om EG-miljön, som talar om att den också är katastrofal. Denna rapport presenterades i Sverige under den lögnaktiga rubriken att ”nu skall EG satsa på miljön”. I EG-länderna var man ärligare och sade, t.ex. i Der Spiegel, att rapporten visar att det i EG 1992 blir mer avfall och färre rättigheter. Det är en fruktansvärd vidräkning med EG:s miljöpolitik. EG har nog med sitt eget och kan inte fixa Östeuropas miljö också. Herr talman! Vad vi står inför är — därvidlag kan jag instämma med tidigare talare — ett mycket omvälvande historiskt skede. Och frågan är om Sverige skall spela någon roll i detta, eller om vi bara skall försöka skaffa hängavtal i förhållande till den västliga supermakten. Det finns en organisation, nämligen EFTA, som enligt allt fler skulle kunna vara bra för att samarbeta med Östeuropa. Östeuropéerna söker sig till EFTA. Därför var det med förvåning jag för en tid sedan i Bryssel, på ett sammanträde med EFTA-parlamentariker och EG-parlamentariker, fick höra ordföranden i den svenska EFTA-delegationen avvisa — för det var precis vad som hände — de propåer som kom från EG-parlamentariker, om inte EFTA vore ett lämpligt organ. Jag skall inte nu trötta kammaren med att läsa upp de exakta citaten; de har presenterats tidigare vid en presskonferens. Men det är ett faktum som alla känner till som studerar frågan — Pär Granstedt var också inne på det — att den bild Sverige har visat upp utomlands är att man prioriterar det västeuropeiska samarbetet framför allting annat, och att det andra får vänta. Om nu vissa propåer i bl.a. artiklar av Ingvar Carlsson på den senaste tiden antyder en kursändring, så är det jättebra. Men då behöver den kursändringen underbyggas med litet mera av fakta. Skall man t.ex. här i dag avslå en centermotion om stöd till Polen, som vi också har biträtt, bara för att sedan komma tillbaka med ett ganska snarlikt förslag i budgetpropositionen? Är det så politik skall bedrivas — att man inte nu kan erkänna att centern i just det här fallet var först med att inse att det behövs kraftigt ekonomiskt bistånd till Polen? Skall man fortsätta med de embargobestämmelser som innebär att högteknologin inte skall få exporteras fritt till Östeuropa? Det krävs mycket mer konkreta tag om vi skall kunna tro på en sådan kurssvängning från regeringens sida. Det vore väldigt bra om den skulle vara på gång, om man verkligen här kunde säga i klartext att Sverige nu är berett att i EFTA verka för att man öppnar för Östeuropa, för att EFTA får ett eget värde, för att EFTA blir en brygga mellan öst och väst i stället för att bli en satellit till väst — vilket det finns risk för enligt vad den isländske utrikesministern sade vid ett EFTA-sammanträde. Det behövs verkligen krafttag från regeringens sida. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4, 6 och 7.